Herr talman! Kurt Ove Johansson säger att utvecklingsbidraget kommer att räcka till trots den nedprutning som nu sker. Jag är inte lika säker på den saken, för rätt mycket av detta bidrag är redan använt. Jag begriper inte heller varför bidraget inte kunde ligga kvar på den tidigare nivån. Om det är så att detta bidrag inte utnyttjas fullt ut — ja, desto bättre då för statskassan. Men jag tycker att möjligheten bör finnas för tidningar som befinner sig i svårigheter, typ folkpartiets tidning NU. Etableringsbidraget gäller inte heller så mycket pengar — 10 milj.kr. om jag minns rätt. Men detta handlar också om en principiellt viktig fråga, och jag tycker att det är fel att man avskaffar det här bidraget. Anslaget har inte utnyttjats i särskilt hög grad. Men det förhållandet att det ändå skulle finnas kvar skulle markera en positiv syn från statsmakternas sida på att man etablerar nya tidningar. Det faktum att det nu tas bort markerar på något sätt uppfattningen att det nu inte längre finns något behov av att starta nya tidningar. Jag tror att det är tvärtom — jag tror att det finns ett stort behov av att etablera nya tidningar. Och jag menar att de endagstidningar som etablerats under den senaste tioårsperioden har inneburit ett positivt och intressant experiment. Denna utveckling kan man befrämja just genom etableringsbidraget.
Herr talman! Kurt Ove Johansson talade sig varm för presstöd, för att vi skall ha en vital press. Jag delar helt den uppfattningen. Däremot tycker jag att han var rädd för känslor och vitalitet i denna kammare. Jag skall läsa ur presstödsförordningen: ”Lån får dock inte beviljas för sådana projekt som bedöms kunna finansieras på den allmänna kreditmarknaden till normala marknadsmässiga' villkor och på ett från företagets synpunkt betryggande sätt.” Det är vad reglerna innebär. Företagen har heller inte hävdat att de inte skulle kunna gå ut på kapitalmarknaden och få lån till normala villkor. Det räcker, herr talman, för ett avslag på den framställning som regeringen har gjort om att det skall beviljas pengar direkt till Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Riksdagen tar nu på sig ansvaret för denna bedömning. Då spelar det inte någon roll hur vare sig praxis eller någonting annat har varit tidigare, utan då gäller tillämpningen av de regler som finns. Problemet är dessutom att när riksdagen nu fattar det här beslutet införs — skulle jag tro — en ny praxis. Det kommer att ha ganska stor betydelse för framtiden, eftersom det ju finns en annan storstadsregion här i landet där olika samverkansprojekt diskuteras. Där torde storleken på lånet bli lika unik som när det gäller det lån som här diskuterats, eftersom den normala hanteringen i presstödsnämnden går ut på att bevilja lån på ett par tre miljoner kronor.

Herr talman! Nej, Birgit Friggebo, jag tycker inte alls att det är fel att det går känsla i debatten här i kammaren. Men det hade ju inte heller skadat om det hade varit litet saklighet i vad som sades i de här känslomässiga sammanhangen. Och det är därvidlag som jag tycker att Birgit Friggebo felade ganska kraftigt. Jag har i mitt tidigare anförande slagit fast att presstödsnämnden har följt de föreskrifter som det är fråga om. Och jag vidhåller naturligtvis fortfarande den ståndpunkten. Det har ju sagts här tidigare i debatten av Anders Björck, att den här aktuella investeringen inte bara gäller dessa 175 milj.kr. — det är egentligen mindre än en tredjedel av vad investeringen kostar. Om jag har förstått rätt är det så att nämnden, när den tog ställning, ansåg att problemet för företagen inte i första hand var att anskaffa kapitalet för investeringen utan snarare att betala kapitalkostnaderna. Jag tror att om Birgit Friggebo skulle göra sig mödan att noggrant studera både presstödsförordningen och den praxis som tillämpas — och har tillämpats — i presstödsnämnden, så kommer hon att upptäcka att hon har åtskilligt fel på den här punkten. Med anledning av Bo Hammars inlägg vill jag bara understryka att när etableringsstödet försvinner, så betyder det ju inte att det blir omöjligt att starta nya tidningar. Klarar man de stipulerade villkoren, kan man också ganska snart efter starten få produktionsbidrag. Om jag minns rätt rör det sig här om en kvalifikationstid på sex månader.

Herr talman! När vi förra året diskuterade presstödet var centern det enda parti som höll fast vid oförändrade nivåer inom presstödet. Det gjorde vi då med motiveringen att vi inte skulle införa ändringar medan dagstidningskommittén arbetade. Nu har ytterligare ett år gått, och från alla partier finns det nu krav på ändringar i den ena eller andra riktningen. Vi tycker från centerns sida att det är viktigt att vara med och markera några av dessa frågor, och det har vi gjort genom att ställa oss bakom KU:s majoritetsbetänkande. Den grundläggande frågan gäller att söka bevara mångfalden i presskören, och det sker genom olika former av stöd som riktar sig till olika grupper av tidningar. Jag tycker att det är bra att det här föreligger enighet om att det behövs ett stöd för att klara ytterligare tidningar från tidningsdöden. Det sker ändå successivt förändringar när det gäller tidningarna. Senast har vi upplevt att inom A-pressen ett antal tidningar övergår från flerdagarsutgivning till endagsutgivning. När jag nu för centerns del vill markera några frågor, skall jag börja med att tala om endagstidningarna. En omfattande motion av Kjell A. Mattsson tar upp endagstidningarnas situation och utvecklingsmöjligheter. När vi nu har behandlat denna fråga vidare, bedömer vi nämligen att det finns utvecklingsmöjligheter för den här gruppen av tidningar. Det föreligger också en vpk-motion om nivåerna inom stödet. I direktiven till dagstidningskommittén behandlas, som utskottet anger, särskilt tvådagarstidningarna. Problemet med dessa direktiv är inte bara att de skriver om det positiva som också står i betänkandet utan också föreslår åtgärder som jag tror att direktivförfattarna mindre väl har övervägt. Därför tycker jag att det är så viktigt när KU nu säger att vi skall kunna överväga den typ av försöksverksamhet som föreslås i Kjell A. Mattssons motion och att man kommer att få ta upp detta förslag i dagstidningskommittén. Det förändrar innebörden i de direktiv som vi tidigare hade. Här har vi nu fått ytterligare möjligheter att arbeta med endagstidningarna såsom en kraft i den svenska presspolitiken. Som jag sade förut har det nu gått ytterligare ett år. Den ekonomiska situationen har blivit värre för en del tidningar. Presstödet har urholkats, och det har lett majoriteten till ett uttalande om vad regeringen här bör göra, nämligen pröva frågan om en generell uppräkning av presstödet och därefter återkomma. Det är då vår förhoppning att regeringen gör detta, antingen i en tilläggsproposition eller i kommande budgetproposition, oavsett om dagstidningskommittén är färdig med sitt förslag eller inte. Ytterligare en punkt som jag vill peka på är den som vpk särskilt har fäst sig vid och bl.a. reserverat sig beträffande. Det gäller utvecklingsbidraget och samverkansbidraget. De facto är det så att begränsade delar av anslaget har utnyttjats. Det innebär emellertid i och för sig inte att anslaget inte kan komma att nyttjas under detta år med belopp som tidigare har stått till förfogande. Det vet vi ingenting om. Jag vill bara — eftersom utskottet säger att vi får anledning att ompröva de här stödformerna i anslutning till ställningstagandet till dagstidningskommitténs förslag — peka på något annat som inte särskilt framhålls i utskottsbetänkandet men som framhålls i budgetpropositionen. Det är vad statsrådet säger om utvecklingsbidraget. Han säger att det är ”en viktig länk i stödsystemet. Det är den stödform som ger presstödsnämnden möjligheter att ingripa i akuta lägen och påverka branschutvecklingen i presspolitiskt gynnsam riktning.” Jag tycker det är oerhört viktigt att understryka att detta är en mycket användbar form för presstödsnämnden. Det är ett bidrag som vi får anledning att pröva ånyo. Det kan nämligen finnas anledning att pröva storleken av det utvecklingsbidrag som vid varje enskilt tillfälle kan utgå till en tidning. Herr talman! Låg mig slutligen beträffande lånet till Svenska Dagbladet och Aftonbladet notera att Anders Björck, med sina kunskaper från och mångåriga verksamhet i presstödsnämnden, klart har deklarerat principerna för nämndens ställningstagande.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

Herr talman! I föreliggande betänkande från konstitutionsutskottet behandlas ett antal kommunala frågor som har tagits upp i motioner väckta under den allmänna motionstiden i år. I huvudsak är det gamla bekanta frågor som aktualiseras, men nu liksom tidigare ställer sig utskottsmajoriteten avvisande till samtliga förslag. Till betänkandet är fogade sju reservationer, av vilka vi moderater står bakom fem. I reservation nr 1 yrkar vi att den sedan 1986 gällande bestämmelsen om närvarorätt för personalföreträdare i kommunala nämnder och styrelser skall upphävas. Genom denna bestämmelse har de fackliga organisationerna getts en särställning som utgör ett allvarligt ingrepp i den politiska demokratin. De fackliga företrädarna favoriseras i jämförelse med övriga kommuninvånare, vilket är helt oacceptabelt. Kraven på likaställning och rättvisa har åsidosatts. Därtill medför bestämmelsen en ökad byråkrati och ökade kostnader, som utgör en helt onödig belastning för kommunerna. Det finns enligt vår mening ingen rimlig anledning att behålla den nu gällande bestämmelsen om facklig representation i de kommunala nämnderna, varför vi yrkar att den skall upphävas. I reservation nr 4 stöder vi motionskrav om en mindre restriktiv hållning från statsmakternas sida till frågan om delning av kommuner. Vi menar att när klara och väl underbyggda önskemål om kommundelning framförs från kommuninvånarna själva, skall dessa önskemål i princip respekteras. En delning av en kommun i två mindre enheter torde med säkerhet innebära en vitalisering av den kommunala verksamheten. Den medför en spridning av beslutsfunktionerna och ett ökat engagemang bland kommuninvånarna. Vi yrkar att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna den uppfattning vi har i denna fråga. Frågan om att stärka kommuninvånarnas inflytande och möjlighet att påverka utvecklingen i sin kommun genom kommunal folkomröstning har åter varit föremål för behandling i konstitutionsutskottet. Tyvärr har utskottsmajoriteten inte ställt sig bakom det enligt min mening mycket välgrundade och rimliga kravet om att förfaranderegler för kommunala folkomröstningar införs i kommunallagen. Härigenom skulle möjligheterna till dylika folkomröstningar öka och hela omröstningsinstitutet få en nödvändig och önskvärd stabilitet och stadga. Vi reservanter yrkar alltså att riksdagen ger kommuninvånarna den vidgade möjlighet att engagera sig i och påverka det kommunalpolitiska arbete som införandet av en förfarandelag för folkomröstningar skulle medföra. Även frågan om öppna nämndsammanträden har tidigare behandlats i konstitutionsutskottet. Vi moderater anser att det skulle vara värdefullt med en försöksverksamhet som gör det möjligt för kommun eller nämnd att besluta om helt eller delvis öppna nämndsammanträden i ärenden som inte rör myndighetsutövning mot enskild person. Genom en dylik åtgärd skulle kommuninvånarnas möjligheter att ha insyn i den kommunalpolitiska beslutsprocessen påtagligt vidgas, vilket enligt vår mening skulle leda till ett ökat intresse för de kommunala frågorna, något som givetvis är av stort värde. Påpekas bör att folkstyrelsekommittén i sitt betänkande Folkstyrelsens villkor har lagt fram förslag som möjliggör offentliga utfrågningar i riksdagens utskott, vilket vi från moderat håll krävt sedan länge. Alla som nu tvingas uppleva det som i dessa dagar utspelas utanför konstitutionsutskottets sessionssal och visas upp för hela svenska folket måtte väl ändå rimligen vara övertygade om att det är bättre och riktigare att få informationen genom öppna utskottssammanträden än på det snedvridna, ofullständiga och färgade sätt som nu används. Enligt min mening är det lätt att dra en parallell med de kommunala nämnderna, vars sammanträden således bör kunna vara öppna. I reservation 7 hävdar vi moderater att reglerna för den kommunala kompetensen i näringspolitiska frågor bör ses över. Vi anser att kompetenslagstiftningen skall bygga på en restriktiv inställning i fråga om stöd till näringslivet. Vi anser också att det klart skall fastslås att kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika. Ett vidgat kommunalpolitiskt engagemang i rent näringspolitiska frågor medför med stor sannolikhet att konkurrensen snedvrids och principen om likabehandling åsidosätts. Vi anser alltså att kommunallagens regler bör ses över och att syftet därvid skall vara att gränserna för den kommunala verksamheten anges klarare och striktare. Slutligen, herr talman, har vi moderater fogat två särskilda yttranden till utskottsbetänkandet. I det ena anser vi att möjligheterna till snabbare valgenomslag när det gäller kommunala styrelser och nämnder skall utredas vidare. Vi menar att det är angeläget att ett sådant genomslag sker och framhåller att detta måste vara lika möjligt att genomföra i landets övriga kommuner som i Stockholm. I det andra yttrandet behandlar vi den kommunala avgiftsprogressiviteten, som bör avskaffas och ersättas av en enhetstaxa. I civildepartementet pågår för närvarande arbetet med en översyn av kommunallagen, och vi förutsätter därför att denna fråga blir behandlad i detta sammanhang. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de fem reservationer bakom vilka moderata samlingspartiets utskottsledamöter har ställt sig.

Fru talman! Inom framtidsstudien ”Kommunerna och framtiden” har nyligen publicerats en rapport som heter ”Fria ämbetsverk eller självständiga kommuner”. I den beskrivs två framtidsmodeller för den offentliga sektorns organisation. I den ena modellen ”sektorsmodellen” blir verksamheten på den lokala nivån ett instrument för att genomföra statens intentioner. Politiskt handlande i Sverige blir en schattering av den grundfärg som är regeringens. I den modellen ligger dynamiken i den offentliga verksamheten, framför allt i ämbetsverken. Därav den första delen av rapportens titel ”Fria ämbetsverk”. Det andra alternativet kallas ”områdesmodellen”. Den är inte uppbyggd som en pyramid utan bygger på en nätverksprincip. Varken branscher eller sektorer är organisationsgrunder utan i stället geografiska enheter. Den här modellen fungerar i en miljö med stora krav på flexibilitet och underlättar nytänkande. Staten ger ramar för verksamheten medan kommunerna står för lokala initiativ inom den kommunala demokratin. Politik består också av visioner och modellbyggande — åtminstone bör den göra det. Hur vill vi ha vårt samhälle i framtiden? Folkpartiet vill ha en levande demokrati, där de enskilda människorna är med och fattar besluten. Invånarna i ett begränsat geografiskt område skall själva kunna avgöra sina lokala angelägenheter. Principen bör vara att beslutens räckvidd avgör på vilken nivå de skall fattas. Vår modell liknar således snarare områdesmodellen än sektorsmodellen. 1960 och 1970-talen präglades av centralism. De fria ämbetsverken styrde och ställde över huvudet på kommunerna. En avhandling om ”Staten, kommunerna och servicen i ett ekonomiskt-geografiskt perspektiv” visar att 69 90 av kommunens driftkostnader år 1965 var lokalt opåverkbara, 1 90 av kostnaderna förklaras av det politiska majoritetsläget och resterande 30 96 av lokala omständigheter. 15 år senare har bilden ändrats: 83 96 är opåverkbart, 4 96 beror av majoritetsläget och 13 96 har att göra med lokala förhållanden. Det är alltså en betydande försämring av det lokala självstyret. Kommunsammanslagningarna 1974 var ett led i denna utveckling som byggde på socialdemokraternas vision om den centrala maktens effektivitet och allmänna förträfflighet. Människor har reagerat på denna samhällsutveckling på olika sätt. Vissa har gett upp och resignerat — man kan ju ändå inte påverka något i samhället. Andra har engagerat sig i aktionsgrupper av olika slag. Politiker har också reagerat med att prioritera decentralisering. I dag finns en tendens att sprida makten genom att flytta över ansvar från staten till kommunerna och till delar av kommunerna. Folkpartiet har i motion 1986/87:613 lagt fram ett flertal förslag när det gäller kommunal demokrati. Men alla behandlas inte i detta betänkande, t.ex. direktvalda lokala organ, som vi får återkomma till när det kommer en proposition i ämnet. Ett av våra förslag, som går ut på att förstärka den kommunala demokratin, gäller kommunala folkomröstningar i viktiga frågor. Enligt kommunallagen får kommunfullmäktige besluta att som ett led i beredningen i ett ärende genomföra folkomröstning, opinionsundersökning eller liknande för att inhämta synpunkter från kommunmedlemmarna. Förfarandet vid omröstning har dock inte närmare reglerats. För folkomröstningar i hela landet finns förfaranderegler antagna i folkomröstningslagen. Enligt folkpartiets mening bör utrymmet för kommunala folkomröstningar vidgas och en förfarandelag komma till stånd, vilket skulle göra det enklare att ordna folkomröstningar. Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid offentliga. Där redovisas partiernas ståndpunkter och argument. Men de verkliga besluten fattas i andra organ såsom facknämnder och kommunstyrelse. Dessa organ är emellertid slutna. Denna slutenhet är inte alltid motiverad. Folkpartiets förslag när det gäller kommunala folkomröstningar medför på ett naturligt sätt en större öppenhet gentemot allmänheten. Vi måste alltid sträva efter att ha ett öppet samhälle där medborgarna kan ta del av diskussioner och överväganden. Detta krav från allmänheten och massmedia märker vi inte minst i dessa dagar då konstitutionsutskottets slutna sammanträdesrum fokuserats. Inom parentes sagt tycker jag att vi i princip borde ha öppna utskottssammanträden — denna fråga har folkpartiet drivit — även vid konstitutionsutskottets utfrågningar i samband med granskningen av regeringen, så långt det är möjligt. Däremot anser vi inte att det är lämpligt i en representativ demokrati att de fackliga organisationerna skall ha närvarorätt i kommunala nämnder. Genom denna närvarorätt, vid sidan av de politiskt valda representanterna, får den kommunala personalen en särställning jämfört med övriga kommuninvånare. Slutligen vill jag ta upp frågan om kommundelningar. De omfattande kommunsammanslagningarna genomfördes i syfte att skapa ekonomiskt bärkraftiga kommuner. I många fall har det varit till gagn för utvecklingen, men det finns också många exempel på motsatsen. De borgerliga regeringarna medverkade till delning av kommuner för att tillmötesgå dess invånare. När invånarna själva önskar dela kommunen anser vi det vara självklart att detta inte skall möta några hinder från statsmakternas sida. Regeringen bör tillåta delning av kommuner i sådana fall. Med mitt anförande vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 4, 5 och 6.

Fru talman! I denna debatt skall jag uppehålla mig vid några frågor som har med den lokala demokratins funktion att göra. I de allmänna valen väljs kommunfullmäktigeledamöter och landstingsledamöter direkt av folket. Utgången av de allmänna valen avgör sammansättningen av de nämnder och styrelser som finns i kommuner och landsting. Den grundläggande utgångspunkten för partiernas nomineringsarbete är att ge en så bra representation som möjligt utifrån könsfördelning, yrkesfördelning, geografisk fördelning, åldersfördelning, m.m. Gemensamt för hela denna process är att ledamöter väljs och utses på demokratiska grunder, som omfattar alla invånare i en kommun eller i ett landstingsområde. Sedan drygt ett år har dessa grundläggande principer förändrats. Socialdemokraterna och kommunisterna beslutade då att ändra kommunallagen så att facklig representation i alla nämnder utom styrelserna blir möjlig. Därmed togs ytterligare ett steg mot ökad korporativism i vårt samhälle. Redan när lagstiftningen genomfördes utsattes den för stark kritik av centern, men inte blott av centern och oppositionen i övrigt, utan också av socialdemokrater ute i den kommunala verksamheten, av jurister och av fackliga företrädare. Tredje vice talman Bertil Fiskesjö gav vid förra årets debatt en utförlig lista på kritiska synpunkter som hade framkommit då lagen hade varit i kraft i två månader. Jag behöver inte upprepa denna kritik utan bara konstatera att kritiken inte har tystnat. Det har tillkommit ny kritik och nya kritiker. I årets utskottsbetänkande hänvisar socialdemokraterna till att arbetslivscentrum — i nära samråd med civildepartementet — skall genomföra en utvärdering av den nya lagstiftningen, som endast varit i kraft i drygt ett år. Fru talman! Den översyn som arbetslivscentrum skall göra gäller inte de grundläggande principerna. Den gäller i stället i vilken omfattning närvarorätten utnyttjats och hur närvarorätten fungerat i teknisk mening. Att en sådan översyn vidtas när, som utskottet säger, lagstiftningen varit i kraft endast ett år pekar väl också på att lagstiftningen inte var bra när den genomfördes. Jag vill därför fråga Wivi-Anne Cederqvist, som är utskottets talesman, om hon inte betraktar det som ett misslyckande att så snart behöva hänvisa till en utvärdering. Dessutom har utskottsmajoriteten inte tagit upp den viktigaste principiella frågan, nämligen den fackliga närvarorättens förhållande till den politiska demokratin. Den politiska demokratin måste på det lokala planet få verka fullt ut i kommunala nämnder och styrelser. En grupp får inte garanteras medverkan i den kommunala beslutsprocessen som går utöver det inflytande som de allmänna valen lett till. Detta tycker jag att Wivi-Anne Cederqvist och socialdemokraterna i övrigt mer borde diskutera än hänvisa till en utvärdering i teknisk mening. Enligt centerns uppfattning är närvarorätten för fackliga företrädare principiellt oacceptabel, varför den bör avskaffas i enlighet med förslaget i reservation 1, vilken jag härmed yrkar bifall till. Fru talman! Jag skall nu gå över till några andra frågor som är av stor betydelse för den lokala demokratin och som behandlas i detta betänkande. Delning av kommuner är något som socialdemokraterna i riksdagen tycks vara rädda för. Varför? Den frågan kan man verkligen ställa sig. Det var bråttom när det gällde att tvångsmässigt slå samman kommunerna, men när det är fråga om att gå i andra riktningen är det omöjligt. Under de icke-socialistiska regeringsåren 1976—1982 skedde några kommundelningar, som tände hoppet på flera platser i landet att det skulle vara möjligt att få bättre fungerande kommuner. Detta hopp släcktes mycket snabbt sedan socialdemokraterna tillträdde regeringsmakten 1982. Min fråga till Wivi Anne Cederqvist är: Varför är socialdemokraterna så rädda för att gå den lokala opinionen till mötes? Kraven på förändringar kommer från kommuninvånarna själva, krav som i regel avspeglar enhälliga uppfattningar i den bygd som berörs. Vid den genomgripande översynen av kommunallagen, som genomfördes på 70-talet, öppnades möjligheten att som ett led i det kommunala beredningsarbetet genomföra ”kommunala folkomröstningar”. Inga detaljregler om förfarandet finns i kommunallagen. Man hänvisar till att valnämnden får utnyttjas för genomförande av omröstningen. Eftersom de erfarenheter som finns av kommunala folkomröstningar är goda, finns det enligt centerns uppfattning anledning att utforma bättre regler för förfarande vid sådana omröstningar. Regler som bör fastställas gäller t.ex. valnämndens medverkan, reglerna för beslut om genomförande av omröstningen, frågornas utformning och beslut om dessa. Detta har tagits upp i reservation 5. Ireservation 6, som jag slutligen skall säga några ord om, behandlas frågan om försöksverksamhet med öppna nämndsammanträden. Vi anser att det vore värdefullt om en sådan försöksverksamhet kunde komma till stånd. Det skulle gälla nämndsammanträden i de delar som inte gäller myndighetsutövning mot enskild. En sådan försöksverksamhet skulle också ligga i linje med folkstyrelsekommitténs förslag som gäller riksdagens utskottsarbete. Vi skulle få en parallell prövning av dessa två frågor. Fru talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 4, 5 och 6. Till detta betänkande finns också fogat ett särskilt yttrande från centern och folkpartiet som gäller den kommunala kompetensen i näringspolitiska frågor. De frågor om den kommunala kompetensen som tas upp i betänkandet går i år liksom i fjol i båda riktningarna, att både vidga och snäva in den kommunala kompetensen. Vi delar stat-kommun-beredningens slutsats att någon utvidgning av den kommunala kompetensen när det gäller att bedriva näringsverksamhet inte skall ske. Det finns de som är bättre skickade än kommunerna att bedriva sådan verksamhet. Det finns också inom den sektorn ett stort utrymme för lokala initiativ och småföretagsamhet, och man kant.o.m. ta över delar av kommunal verksamhet på entreprenad. Vi har i vårt särskilda yttrande också velat peka på vikten av att gällande kompetensbestämmelser inte överträds.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

Fru talman! Den kommunala verksamheten är föremål för utredningar och försöksverksamhet. De flesta motionsyrkanden kan tydligen avslås med motiveringen att utredning pågår. Det visar föreliggande betänkande. I vissa fall kan man naturligtvis avvakta utredningar, men det får inte bli ett enkelt sätt att slippa ta ställning till olika förslag. De frågor som behandlas i dag rör skiftande problem. Jag skall beröra några av dessa. Ett problem rör representationen i kommunala nämnder. För kort tid sedan infördes närvarorätt för personalföreträdare. Samtidigt råder det missförhållandet att mindre partier saknar möjligheter att följa nämndernas arbete. Det finns skillnader mellan facklig närvarorätt och rätten för alla partier att delta, antyder utskottet med påpekandet att den fackliga närvarorätten innehåller begränsningar. Men det finns också likheter och beröringspunkter. I båda fallen handlar det om att medge närvarorätt för andra än dem som valts enligt gängse valordning. Vi har i vpk-motionen om insyn för samtliga partier i kommunala nämnder pekat på den debatt som uppstått rörande facklig närvarorätt kontra det faktum att mindre partier saknar insyn. Ytterligare en omständighet som talar för mindre partiers insyn i kommunala nämnder är försöksverksamheten med lokala organ. När frågan var föremål för utskottsbehandling förra året anförde konstitutionsutskottet att principiella kommunaldemokratiska skäl talar för vikten av att även små partier representerade i fullmäktige har möjlighet att få insyn i de kommunala organens arbete. Utskottet menade emellertid att ansvaret härför åvilade i första hand de politiska partierna och anförde vidare att man utgick ifrån att kommunallagens bestämmelser till skydd för minoritetsgrupper noga följs i kommunerna. Detta uttalande återges även nu. Det är naturligtvis betydelsefullt att principen om alla partiers insyn slås fast. Så till vida är utskottets uttalande av värde. Men erfarenheten visar att det saknas enhetliga regler för hur det hela skall gå till. Det är därför vi begärt en ändring i kommunallagen i syfte att garantera samtliga partiers insyn i kommunala nämnder och styrelser. Om detta skall ske genom inrättande av extra suppleantplatser eller reglerad närvarorätt kan övervägas. Avgörande är att nuvarande godtyckliga förhållanden ersätts med fasta regler. Utskottet pekar nu på den pågående bearbetningen i civildepartementet av demokratiberedningens förslag och att detta arbete skall utmynna i förslag till en ny kommunallag. Utskottet utgår från att den i motionen upptagna frågan kommer att prövas i det pågående kommunallagsarbetet. Då jag tolkar detta som en indirekt beställning har vi från vpk inte reserverat oss. Utskott och riksdag är tydligen inte beredda att i dag gå längre än till detta uttalande. Låt mig dock säga att vi kommer att följa frågans behandling med stor uppmärksamhet. Det är ett mycket rimligt krav att alla partier skall ha insyn i de kommunala nämndernas verksamhet för att kunna fullgöra de uppdrag väljarna har gett dem. När det gäller fackliga företrädares närvarorätt kan noteras att arbetslivscentrum i samråd med civildepartementet skall genomföra en utvärdering av den nya lagstiftningen. Detta ligger i linje med vad utskottet anförde när lagen antogs. Även vi från vpk reste en rad frågeställningar i samband därmed, och vi hoppas att de skall bli belysta i denna utvärdering. Det blir då tillfälle att återkomma till frågan. I reservation nr 3 behandlas den pågående privatiseringen av kommunal verksamhet. Utskottsmajoriteten tycks inte se de problem som aktualiseras i motion K610 av Jörn Svensson och avstyrker motionen. Men kan man blunda inför vad som sker? De borgerliga, särskilt moderaterna, blundar naturligtvis inte utan driver på privatiseringsprocessen. Men var står socialdemokraterna? Man behöver inte ta de mest extrema exemplen — som Valdemarsvik i Östergötland, där bit för bit av den kommunala verksamheten utförsäljs och privatiseras — för att se allvaret i vad som nu håller på att ske i kommuner och landsting. Civilministern har sagt — och utskottet ställer sig bakom detta — att en kommun som på ett visst område valt en entreprenadlösning bör bevara sådan kompetens att den kan genomföra en reell prövning. Utskottet anför också att kommunen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Men ingen kan förneka att den demokratiska kontrollen upphör eller försvagas, att medborgarnas möjligheter att värja sig mot felaktiga eller orättvisa beslut blir sämre och att hela idén om offentlig service undergrävs genom privatisering. De problem som här har aktualiserats får ökad betydelse i takt med nedskärningarna inom den offentliga sektorn, och de kräver stor uppmärksamhet. Ett par kompetensfrågor vill jag beröra. Det gäller till att börja med frågan om utvidgning av den kommunala kompetensen när det gäller internationella frågor. Där har jag reserverat mig till förmån för motion K607 av Alf Svensson. Olika beslut har ju visat att den ursprungliga uppfattningen att kommunerna inte skall engagera sig i denna typ av frågor är genombruten. En utredning om formerna för internationella engagemang är därför ett rimligt krav. Den andra frågan gäller den kommunala kompetensen i näringspolitiska frågor. Även här finns skäl för en viss vidgning av befogenheterna. Den motion som behandlas och avstyrks syftar närmast till att begränsa den kommunala kompetensen. Jag har därför i ett särskilt yttrande påpekat att det också pågår en debatt om vidgad kompetens. Till dessa frågor blir det tillfälle att återkomma i anslutning till statkommun-beredningens betänkande. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationerna nr 2 och 3, som har fogats till detta betänkande.

Fru talman! Företrädare för övriga partier har talat för och yrkat bifall till sina reservationer. Låt mig nu beskriva utskottsmajoritetens syn på de olika motionsförslag och reservationer som konstitutionsutskottets betänkande innehåller. Motionerna av Bertil Fiskesjö och Birgit Friggebo angående avskaffande av den fackliga representationen i kommunala nämnder behandlades och avslogs av förra riksmötet, närmare bestämt den 26 februari 1986. Då hade de nya bestämmelserna i kommunallagen om närvarorätt för personalföreträdare varit i kraft under knappa två månader. I dag har kommunerna fått drygt ett års erfarenhet av hur fackliga företrädares närvarooch yttranderätt i kommunala nämnder fungerar, även om de fortfarande kan sägas vara i begynnelsestadiet. Som många har sagt tidigare här i dag beslutade arbetslivscentrums styrelse i juni förra året att genomföra en uppföljande studie av den här nya lagstiftningen. Studien skall ta upp dels i vilken omfattning närvarorätten har utnyttjats, dels vilka principiella och praktiska problem den nya lagstiftningen fört med sig. Arbetet skall genomföras i nära samarbete med civildepartementet under de närmaste åren. Jag vill säga till Bengt Kindbom att jag inte betraktar arbetslivscentrums intresse som ett misslyckande. Det var sagt från början att detta skulle studeras, och vi bör, Hans Nyhage och Bengt Kindbom, avvakta resultatet av detta arbete — det brukar vi göra. Nils Berndtson anser i vpk-reservationen nr 2, i likhet med motionären Alf Svensson, att kommuner och landsting skall få befogenhet att avge internationella opinionsoch solidaritetsyttringar. Den här frågan — om vidgning av den kommunala kompetensen — har diskuterats och behandlats tidigare här i riksdagen vid ett flertal tillfällen. Sedan dess har stat-kommun-beredningen lagt fram ett delbetänkande så sent som i september 1986 — Kommunal medverkan i internationella frågor . Stat-kommun-beredningen anser efter sina olika överväganden att det inte föreligger något skäl till utvidgning av den kommunala kompetensen. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. Vi brukar avvakta utredning, och vi brukar avvakta remissbehandling. Utskottsmajoriteten föreslår att vi nu avvaktar remissbehandlingen. I reservation nr 2 föreslås ytterligare utredning i frågan. son i en motion, och i vpk-reservation nr 3 yrkar Nils Berndtson bifall till den motionen och föreslår att också denna fråga skall utredas. Utskottet behandlade den här frågan under förra riksmötet och avstyrkte då vpk-motionen med krav om utredning. Utskottet har samma uppfattning i år som förra året, nämligen att ett sådant förbud som motionären kräver skulle utgöra ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Utskottet betonar, och jag vill gärna understryka detta, Nils Berndtson, att den kommun som valt en entreprenadlösning måste ha det övergripande ansvaret för verksamheten på området. Kommunen måste naturligtvis ingripa om den s.k. likställighetsprincipen är i fara. Viktigt i det här sammanhanget är att kunna öppna vägar för att folkrörelser, föreningar och kooperativ skall kunna ta ansvar för verksamheter som i dag bedrivs i kommunal regi. Här har folkrörelseutredningen enligt sina direktiv bl.a. i uppgift att föreslå åtgärder för att undanröja sådana hinder som finns i dag för folkrörelser, föreningar och kooperativ. Folkrörelseutredningen beräknas avge sitt slutbetänkande under hösten detta år. Med detta yrkar jag avslag på reservation nr 3. I reservation nr 4 förespråkas en positivare syn på kommundelningar. Det är en fråga som också diskuterats i kammaren i många år, och utskottet anser även denna gång att det ibland kan finnas kommunala demokratiska skäl för att en kommun delas, men genom den kommunala demokratiseringsprocess som hela tiden pågår, bör eventuella problem kunna lösas på annat sätt än genom kommundelningar. Jag yrkar avslag på reservation nr 4. Reservation nr 5 bygger på en gemensam borgerlig motion, där man anser att det finns behov av särskilda förfaranderegler m.m. i fråga om kommunala folkomröstningar. Sedan en tid tillbaka medger kommunallagstiftningen kommunerna att, så att säga, mäta den kommunala opinionen genom folkomröstningar. Eftersom en folkomröstning får ses som en typ av opinionsundersökning och inte kan betraktas som ett val, kan det inte vara nödvändigt att närmare reglera detta förfarande. Enligt de uppgifter jag har inhämtat, klarar kommunerna vid behov en folkomröstning på ett smidigt sätt. En del kommuner anordnar folkomröstningar i anslutning till allmänna val, vilket t.ex. min egen kommun, Sandviken, gjorde i anslutning till valet 1985, då man hade en folkomröstning i endast en del av kommunen. Det skulle vara värdefullt om någon av reservanterna, t.ex. Bengt Kindbom eller Ingela Mårtensson, kunde nämna vilka kommuner som stött på problem i den här frågan och även ge exempel på vilken art av problem de i så fall haft. Jag yrkar avslag på reservation nr 5. Riksdagen avslog förra året och även 1984 motioner om öppna nämndsammanträden. Då det inte framkommit något som motiverar ett annat ställningstagande, avstyrker utskottet motionerna 613 och 615. Jag yrkar avslag på reservation nr 6. De moderata ledamöterna i utskottet anser i reservation nr 7 att reglerna rörande kommunernas kompetens i näringslivsoch sysselsättningsfrågor bör ses över och att utgångspunkten i detta arbete bör bygga på en restriktiv inställning i fråga om stöd till näringslivet. Jag måste nu hänvisa till ytterligare en utredning. En utredning har nämligen gjorts av stat-kommunberedningen som nyligen framlagt ett delbetänkande — Kommunal näringslivspolitik, Samverkan med staten och näringslivet . I betänkandet, som ännu inte remissbehandlats, dras slutsatsen att några förändringar på detta område inte är påkallade. Därför avstyrker utskottet förslaget, och jag yrkar avslag på reservation nr 7. Därmed, fru talman, har jag yrkat avslag på alla reservationer och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Jag tog i mitt anförande upp två frågeställningar som direkt berörs i avgivna reservationer och riktade mig till Wivi-Anne Cederqvist. Först gällde det frågan om facklig företrädare i kommunala nämnder. Wivi-Anne Cederqvist ser det inte som ett misslyckande att man redan nu skall utvärdera ifrågavarande lagstiftning. Hon hänvisar också till det översynsarbete som arbetslivscentrum skall företa. Redan då lagstiftningen antogs framförde vi kritik mot den. Vi avvisade lagförslaget och menade att en lag bör vara en bra produkt redan då den antas av riksdagen. Vi skall inte redan efter 14 månader behöva företa en översyn och utvärdering för att rätta till brister i en lag. Riksdagen skall, då lagen antas, veta vad den innehåller och vilka konsekvenser den får. Det finns i synnerhet anledning att djupt besinna den kritik som framförs redan på beredningsstadiet. Arbetslivscentrum skall också överväga de principiella problemen med den här lagstiftningen. Detta tycker jag nästan är det allvarligaste. Här överlåts alltså åt ett organ, som också självt har partsinslag i styrelsen, att göra denna utvärdering. Det var den principiella uppläggningen som jag ifrågasatte i mitt huvudanförande; sådana diskussioner skall partierna ansvara för, menar jag. Det är partiernas ansvar både i riksdag och i kommuner och landsting att hålla rågången klar i frågor som handlar om den kommunala demokratin. Detta har Wivi-Anne Cederqvist inte heller denna gång på något sätt velat vidgå, utan hänvisar till utredningsarbetet. Det är en brist, men vi får leva med den. När det gäller kommundelningar frågade jag vad det är som hindrar att folk lokalt — på sin ort, i sin bygd — skall få avgöra om de vill ha kommundelning. Jag fick inget svar på den frågan. Hithörande problem kan lösas på annat sätt, säger Wivi-Anne Cederqvist. Det skall då vara genom olika lokala organ, frikommunförsök, osv. Men det finns inget som ur kommunaldemokratisk synpunkt kan svara mot en självständig kommun, av sådan omfattning att det går att klara de demokratiska problemen, frågor om insyn etc. Det är sedan länge känt och beskrivet var gränserna går och att den kommunala demokratin försämras i kommuner över en viss storlek. Jag vill minnas att den kommunaldemokratiska kommittén på sin tid talade om ett invånarantal på 8 000-10 000 som det ideala för en kommun när det gäller den demokratiska sidan. Sedan finns det också andra frågor att ta hänsyn till. Jag konstaterar att det i varje fall inte är den lokala vilja som kan finnas som socialdemokraterna vill gå till mötes, utan de vill — såsom jag tolkar det hela — snarare behålla de stora kommunerna därför att dessa utgör en del i den maktstruktur som socialdemokraterna vill ha, dvs. en centraliserad lösning av samhällsstyrelseskicket. Som ett argument för att avvisa förfaranderegler avseende kommunala folkomröstningar ställde Wivi-Anne Cederqvist frågan vilka problem det är som vi vill lösa. — Det var ju det jag redovisade i mitt huvudanförande, nämligen att vi vill ha klarhet, så att det inte behöver uppstå diskussioner vid det tillfälle då man beslutar om en lokal folkomröstning.

Fru talman! Det finns ingen anledning att avvakta arbetslivscentrums utvärdering av verksamheten med personalföreträdare i kommunala nämnder. Bestämmelsen är felaktig, och en felaktig bestämmelse skall avskaffas. Anser verkligen Wivi-Anne Cederqvist att det råder likhet i demokratiskt hänseende mellan samtliga kommuninvånare i den här frågan? Vad finns det för skäl att inte ha en positiv inställning till att kommuninvånarnas vilja respekteras, när de själva framför önskemål om att få dela sin kommun? De gör uppenbarligen detta därför att hela den kommunala verksamheten därmed skulle förbättras — till gagn för kommuninvånarna. Vad finns det då för skäl att inte ha en positiv inställning i detta sammanhang? Vad finns det för skäl att inte medverka till att kommuninvånarna får möjlighet till inflytande genom förbättring av folkomröstningsinstitutet? Det är det vi vill. Därmed kan vi skapa ökade möjligheter för invånarna i en kommun att själva medverka på ett annat sätt än nu och få ge sina synpunkter till känna. Jag måste också fråga: Vad finns det för skäl att inte vilja medverka till att kommuninvånarna får möjlighet att mer öppet än nu följa de kommunala nämndernas sammanträden? Det skulle otvivelaktigt öka intresset för de kommunala frågorna. Jag vill upprepa det som jag sade i mitt huvudanförande: Man måste dra några slutsater av det som nu sker i samband med konstitutionsutskottets granskningsärenden. Vore det inte bättre att där ha ett öppet utskottssammanträde och låta dem som är intresserade, inte minst pressen, ha möjlighet att följa detta, än att ha det som nu förekommer utanför KU:s sessionssal? Jag säger omigen: Det är lätt att i detta avseende dra en parallell med de kommunala nämnderna. Vi borde rimligen alla kunna vara överens om att landstingskommuner och övriga kommuner skall behandla sina invånare lika. Risken är uppenbar att det inte sker om kommunerna engagerar sig i näringspolitiska frågor — det sker redan på alltför många håll i dag. Det finns alltså all anledning att se över bestämmelserna och se till att de skärps. Likhet skall råda mellan alla invånare i en kommun i detta avseende.
Fru talman! I den motion som berör förbud mot privatisering av kommunal verksamhet påpekas att under senare år ”har kommersiella intressen, främst ledda av vissa storföretag, sökt pressa fram privatisering av verksamheter inom den kommunala sektorn”. Sedan nämns en rad av de risker som uppstår och som även jag tog upp i mitt första anförande. I motionen sägs vidare: ”Mot denna bakgrund bör ett skydd mot privatisering skapas lagstiftningsvägen.” Wivi-Anne Cederqvist anser att detta är ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Jag vill fråga: Vilket är allvarligast, det ingreppet i den kommunala självstyrelsen eller de avsteg från principen om kommunalt ansvar för offentlig service som följer av privatiseringen? Ofta hyllas kommunernas roll när det gäller att säkra samhällsservicen, men socialdemokraterna är inte beredda att skydda denna service mot privatisering. Privatiseringsvågen från borgerligt håll ute i kommunerna möts vanligtvis — jag skall inte säga alltid — av motstånd från socialdemokraterna lokalt. De skulle säkert ha känt styrka om socialdemokraterna här i riksdagen hade haft mod att medverka till att stoppa privatiseringen. Detta är ett problem i dag, och det kommer att bli ett ännu allvarligare problem framöver — det bör Wivi-Anne Cederqvist tänka på.

Fru talman! Såväl Hans Nyhage och Bengt Kindbom som Nils Berndtson har tagit upp frågan om fackliga företrädare vid sammanträden i kommunala nämnder. Lagstiftningen om närvarorätt för fackliga företrädare innehåller ett flertal begränsningar. Hans Nyhage talade om att likhet skall råda mellan alla kommuninvånare, men personalföreträdarna har inte samma närvarorätt som representanterna för de politiska partierna, utan de har rätten att närvara endast vid behandlingen av frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Man kan säga att det är ett komplement till nuvarande medbestämmandesystem. Det är säkert många som har missuppfattat detta, men så står det i såväl propositionen som lagen. Arbetslivscentrum skall nu utvärdera denna fråga. När det gäller kommundelning och demokratifrågor över huvud taget, som flera har varit inne på, speciellt Bengt Kindbom, har man i denna diskussion helt glömt bort de många frågor som har tagits upp under senare år och som berört den kommunala demokratin. Vi kan ta ett exempel: frikommunförsöket. Det skall göras en utvärdering, som sedan kommer att kunna ligga till grund för flera kommuners medverkan.

Man kan tänka sig att även beslut om skolan skall tas i en sådan här lokal nämnd. Det kan då uppkomma skillnader inom kommunen, t.ex. vad gäller skolböcker e.d. Då skall naturligtvis kommunstyrelsen och fullmäktige agera på ett rättvist och jämlikt sätt så att ingen blir lidande. Men det är mycket viktigt att besluten fattas närmare alla människor, i områdesstyrel ser, distriktsnämnder eller vad man vill kalla organen i fråga. Detta är på gång överallt i landet. Jag måste säga att jag tror mer på en sådan lösning; en stark ekonomi i botten, men närheten som en mycket viktig faktor. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Vi kanske inte kommer så mycket längre i denna debatt. Jag vill bara till Wivi-Anne Cederqvist säga att jag inte alls glömt bort vad som har hänt på det kommunala området när det gäller frikommunförsöket. Kommundelsnämnder genomfördes efter valet 1979, initierat av ett centerpartistiskt statsråd. Jag glömmer heller inte bort de diskussioner vi har haft om frikommunförsöket. Jag tycker att Wivi-Anne Cederqvist själv pekade litet på problemen med kommundelsnämnderna. Det hon ville ställa mot kommundelsnämnderna och de lokala politiska uppfattningarna var en stark kommunstyrelse och ett starkt fullmäktige. De skulle hålla ihop allt från toppen. Då finns egentligen inte så mycket kvar. Snarare har det skett en ytterligare koncentration. De fackliga företrädarna skall vara ett komplement till medbestämmandelagen, säger Wivi-Anne Cederqvist. Sedan försöker hon säga att det finns så många undantag och så mycket begränsningar att lagen egentligen inte betyder särskilt mycket. Det tycker jag är ytterligare ett argument för att ta bort denna lagstiftning.
Fru talman! I mitt anförande tog jag upp den kommunala självstyrelsen och betonade värdet av att kommuninvånarna själva får vara med om att besluta om de saker som berör dem direkt i deras vardag. Nu säger Wivi-Anne Cederqvist att det kan uppstå olikheter inom olika kommuner eller kommundelar. Ja, det får det väl lov att bli då. Det tycker jag inte är någon nackdel i det här fallet. Om man menar något med kommunalt självstyre får man också vara beredd på att det kan bli olika lösningar på problemen. Wivi-Anne Cederqvist säger att de fackliga företrädarna bara har närvarorätt, och att det gäller förhållanden som direkt berör personalen. Men det finns så många andra som berörs av politiska beslut. Det kan gälla andra delar av verksamheten, och även kommuninvånarna påverkas av besluten. Med Wivi-Anne Cederqvists resonemang skulle man hävda att många fler skulle ha närvarorätt. Ett sätt att bemöta detta är att öppna sammanträdena, så att alla kommuninvånare har möjligheter att se och följa debatterna vid nämndsammanträdena. Jag förstår inte varför socialdemokraterna motsätter sig det förslaget.
Fru talman! Ingela Mårtensson säger att det då får bli skillnader så att det i distriktshämnderna kanske kan fattas olika beslut t.ex. när det gäller sociala frågor. Den sociala tryggheten kan t.ex. komma till skada, och man kan behandla olika grupper, handikappgrupper, på olika sätt. Vad jag menar, och som jag också sade till Bengt Kindbom, är inte att vi — Prot. 1986/87:89 skall ha en stark kommunstyrelse med starka män och kvinnor, utan att detär 18 mars 1987 bra att ha en stark ekonomi i botten. Jag har dock märkt att det kan bli billigare med områdesstyrelser eller distriktsnämnder. Man kant.ex. själv få en summa pengar till en barnstuga att förfoga över, och då spar man på ett helt annat sätt. Men i grunden anser jag att det bör finnas en stark ekonomi och att de yttersta besluten som gäller grundtryggheten skall fattas centralt.
Fru talman! Wivi-Anne Cederqvist tycks inte tro att de lokala politikerna kan besluta på ett för sina kommuninvånare bra sätt. Jag tror inte att de skulle gå emot någon grundtrygghet när det gäller deras kommundels invånare, utan att de i stället skulle kunna utnyttja de möjligheter, erfarenheter och kunskaper som de har om sitt speciella område och på det viset finna bättre lösningar än dem som kommer från centralt håll.
Fru talman! Jag förstår inte att Ingela Mårtensson inte lyssnade på mitt huvudanförande. Jag talade mig då nämligen varm för just denna närhet till människorna och att man därigenom kan fatta beslut på ett helt annat sätt samt att man även, som jag sade nyss, kan spara mycket i ekonomiskt hänseende. Detta har jag talat mig varm för, Ingela Mårtensson.

Fru talman! Varför bör Sverige ha en friköpslag för arrendatorer? Varför bör arrendatorernas frigörelse äntligen komma? Det finns skäl nog och övernog. Sverige har aldrig genomfört någon verklig jordreform. Vi har burit med oss den gamla frälseoch godsägartraditionen in i sen tid. Torpare och andra arrendatorer kom aldrig, eller sällan, på egen grund. De står där med sina namn i de gamla kyrkböckerna och husförhörslängderna — och bredvid står många gånger anteckningen: ”utflyttad till Norra Amerika” eller ”vistas i Tyska riket”. Och så sent som 1967 beslöt riksdagen under protest från några socialdemokrater och kommunister ute i bygderna att ta ifrån arrendatorerna sista resten av 1919 års ofullständiga och välmenta egnahemspolitik. Utgångsläget är ett annat i dag. Nu inser man alltmer att sunda jordbruksmetoder och levande bygder kräver att man stöder självständiga familjejordbruk. Förgudningen av de stora enheterna och deras förträfflighet är mer dämpad. Arrendatorerna själva kräver rättvisa. De kräver slut på feodala kontraktsbestämmelser, på godtyckliga arrenden. De kräver handling av svaga myndigheter som inte vågat gå emot godsherrarna. Att stå på egen grund är ett av villkoren för självständighet. Det trista i denna sak är att arrendatorerna inte bara haft gångna tiders överhet — godsägare, kyrka, krona — till sina fiender och förtryckare. De har på senare tid faktiskt fått en ny, mycket finurligare fiende — det parlamentariska systemet med dess raffinerade förhalningstaktik. Jag ber att få ta mig friheten att belysa denna förhalningstaktik, därför att den är ett lärorikt exempel och därför att den också kan i någon mån förklara varför det på många håll finns en sådan misstro mot våra politiska instanser. Under flera år i slutet av 1970-talet ställdes frågor och yrkanden i riksdagen om friköpsfrågan. Då hänvisade man till att frågan utreddes av arrendelagskommittén. Samma motivering för avslag på yrkanden användes av en av kommitténs ledamöter, trots att han då visste att kommittén skulle gå emot friköpen, och så även han själv, och att representanter för kommittén redan då var ute i bygderna och informerade offentligt om detta. Det är klassisk parlamentarisk mygeltaktik — att låtsas som ingenting för att förhindra debatt och beslut på seriösa och sanna villkor. Så kom arrendelagskommittén 1981 — inget förslag om friköp. Frågan kom igen med motioner, nu inte bara från vpk utan från två andra betydligt större partier. Lagutskottet uttalade då att frågan borde bli föremål för ny utredning. I dag används detta utskottsutlåtande för att hävda ståndpunkten att det inte gavs några förutsättningar för det nya utredningsuppdraget. Det är faktiskt en falsk bild. Lagutskottet sade nämligen att om det var rättsliga olägenheter med friköpsfrågan i allmänhet så borde man pröva möjligheterna av särskild friköpsreglering för s.k. historiska arrenden. Utskottet gav alltså klart uttryck för att man borde eftersträva någon form av positiv lösning, och utskottet beställde en utredning. Frågan hade väckts genom motioner både 1982 och 1983. Men det dröjde ända till november 1983 innan den nya friköpsutredningen över huvud taget — Prot. 1986/87:89 tillsattes. Ny tidsutdräkt, ny förhalning. 18 mars 1987 När man såg personkretsen i friköpsutredningen förstod man genast att det inte var meningen att den kommittén skulle komma med något förslag om friköp. Detta måste justitieministern rimligen ha vetat när kommittén tillkallades. Ny förhalning, nytt sabotage. Utredningen aviserade sitt betänkande till hösten 1985. Hösten gick, inget kom. Ny förhalning. Men nu, i februari—mars 1987 har betänkandet äntligen kommit, och precis som väntat är majoriteten emot friköp. Regeringen behöver alltså inte ha några som helst förpliktelser. Mitt grundtips som gammal skeptiker på området är att den inte kommer att göra någonting. Detta är i sanning en märklig hantering. Är det så att en regering skulle vilja säga ja i en sådan här fråga, behöver man givetvis inte göra så här. Då ger man en utredning klara direktiv för den lösning man föredrar. Är det så att man vill säga nej, kan man göra det från början; dyra utredningar är då helt onödiga. Men om man vill ge sken av att man är intresserad av arrendatorernas problem men skyr varje verklig åtgärd i friköpsfrågan som pesten — då skall man naturligtvis göra så här. Då förlamar man riksdagen och hindrar beslut. Nu finns det en reservant i friköpsutredningen — socialdemokraten Owe Andréasson. Det är en position som hedrar honom, och det är, vill jag gärna säga, en liten äreräddning för hans parti. Frågan är nu om regeringen bara skall ha honom som en skylt eller om den skall göra någonting. Lagutskottet resonerar ologiskt, tycker jag, när det motiverar att man skall avvakta ett eventuellt regeringsförslag och därför inte i dag ta ställning i den här frågan. När en utredningsmajoritet har sagt nej, då är det något egendomligt att avstyrka ett förslag om initiativ från riksdagen med att man skall avvakta regeringens ställningstagande. Så hade man bara kunnat göra om utredningsmajoriteten hade varit positiv. Jag vet därför egentligen inte vad lagutskottet avser med det utlåtande det har avgivit. Just i det läge som uppstått hade det tvärtom, menar jag, varit riksdagens sak att tala om för regeringen hur den önskade att frågan löstes. Eller också kunde utskottet och riksdagen en gång för alla ha sagt nej och gjort slut på det här mångåriga hyckleriet och den kurragömmalek som man har unnat sig — på arrendatorernas bekostnad, dess värre. Fru talman! Jag yrkar bifall till motionen.

Fru talman! I lagutskottets betänkande 1986/87:13 om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället i vissa fall behandlas bl.a. en motion angående friköpsrätt. Frågan om friköpsrätt för arrendatorer, som är brukare av s.k. historiska arrenden, har, som vi redan har hört, varit uppe till behandling i riksdagen tidigare. Redan under senare delen av 1970-talet kom frågan upp när en utredning tillsattes för att se över vissa delar av arrendelagstiftningen. Denna utredning berörde i sitt betänkande också friköpsfrågan men tog ingen slutlig ställning till frågans lösning. riksdagen friköpsutredningen för att utreda vissa friköpsfrågor. Som framgår av direktiven gick utredningsuppdraget ut på att förutsättningslöst utreda frågan om friköpsrätt för innehav av historiska arrenden. Utredningen skulle därutöver överväga om det borde införas en rätt till friköp av tomtmark till hus på ofri grund. Friköpsutredningen har nyligen slutfört sitt uppdrag och avlämnat sitt betänkande Friköp vid historiskt arrende. Tilläggas kan att utredningen inte kunde bli enig. En reservation har som också sagts fogats till betänkandet med vidhängande lagtext. Remissbehandling av betänkandet pågår enligt inhämtade uppgifter. Regeringens ställningstagande till betänkandet liksom de synpunkter som kan framkomma vid remissbehandlingen bör enligt ett enigt utskott inte föregripas. Fru talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall gärna ännu en gång betyga Owe Andréasson min stora aktning, en aktning som nog delas av Sveriges jordarrendatorer för hans positiva intresse för deras sak och problem. Owe Andréasson känner ju väl till de problemen från sin hembygd och är även väl bekant med dem från flera andra godsbygder i landet med många arrendatorer. Men jag tycker också att han å andra sidan skall vara mån om det anseende han åtnjuter och inte försöka spela med i det förhalningsspel som har pågått i så många år och som man nu kan vänta går in i en ny fas. Det är nämligen risken om man resonerar som Owe Andréasson gör, att nu skall vi avvakta remisserna och nu skall vi vänta det och det. Vi vet ju precis vilka remissvar det blir. Det är de gamla vanliga remissinstanserna som brukar yttra sig i den här typen av frågor. De är antingen instanser med en juridisk förankring, vilka i största allmänhet inte vill ha några nyheter på detta område, eller också är det organisationer, som domineras av de större jordägarna och inte vågar ta ställning i den inbyggda konflikt som naturligtvis finns mellan jordägare och jordarrendatorer. Jag fruktar att den här remissomgången kommer att utfalla just på det sätt som en sådan regering önskar för vilken den högsta regeln när det gäller förhållningssättet till arrendatorer är passivitet.
Fru talman! Jörn Svensson säger att den här frågan har förhalats, och jag kan ta på mig en stor del av skulden för det under utredningsarbetet. Det tog tid att ta fram lagtext och annat, och det medförde en viss fördröjning. Jag tror ändå att Jörn Svensson kan hålla med mig om att det i varje fall finns en del att hämta i utredningen. Det hade kanske varit värre om en enig utredning hade lagt fram förslaget. Nu finns det måhända ett litet hopp om framgång.
Fru talman! Ja, Owe Andréasson, det sista kan jag naturligtvis hålla med om. Det som är den stora frågan är hur regeringen betraktar det kommande remissutfallet. Nog vore det bra bedrövligt om en representant för riksdagens — Prot. 1986/87:89 största parti som i en utredning så klart tagit ställning för en positiv lösningav 18 mars 1987 friköpsfrågan skulle sopas undan av en regering som skulle inta en

Fru talman! Mellan detta överläggningsämne, som avser ideella föreningar, och nästa överläggningsämne, som rör statens skadeståndsansvar, finns det en gemensam nämnare, nämligen relationen mellan den enskilde, ”den lille mannen”, och staten, kollektivet, korporationerna. Vad det ytterst handlar om i båda fallen är att sätta gränserna så, att den starke icke alltför mycket missbrukar sin styrka och makt på den enskildes bekostnad. Det är ju erfarenhetsmässigt tyvärr så, att det mången gång kan sättas likhetstecken mellan rätt och makt. Man har så mycken rätt som man har makt, är ett yttrande som tillskrivs Spinoza. Rätten sitter i spjutstångs ände. Alla västerländska konstitutioner innehåller liksom FN-stadgan och Europakonventionen regler som har till syfte att värna om den enskildes rättsställning eller sålunda att sätta gränser för majoritetens maktutövning. Sådana minoritetsskyddsregler är mer eller mindre utvecklade till den svages skydd, detta självfallet i sin tur som uttryck för de grundläggande ideologiska värderingar som är förhärskande. Rättighetskatalogen i vår regeringsform är ganska ofullkomlig i jämförelse med många andra västerländska demokratier och har tillkommit till stor del som ett resultat av borgerliga insatser och ansträngningar. Frågan om hur detta skydd skall kunna utbyggas ytterligare och inte minst hur det skall kunna kontrolleras i praktiken har glädjande nog kommit att tilldra sig ökad uppmärksamhet i samhällsdebatten. Fru talman! Det är mot denna fundamentala bakgrund som bedömningen 139 av moderaternas och centerns motioner om ideella föreningar skall ses. Ämnet skall inte bedömas för sig. Det finns en risk att så sker med hänsyn till utskottsindelningen, något som lätt skymmer helhetsbilden. Som bekant har regeringsformens rättighetskatalog staten, det allmänna, till motpart. Det måste ligga nära till hands att vidga ramen så att motparten för den enskilde blir — förutom staten — organisationerna och korporationerna. Den fundamentala frågan som till sitt väsen är av konstitutionell karaktär blir att över hela fältet bestämma rågången mellan den enskilde och majoriteten. Hur rågången bestäms är en av hjärtpunkterna för innehållet i begreppet rättsstat. Fru talman! Med ideell förening avses en form av juridisk sammanslutning som inte är att anse som aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller ekonomisk förening. Många ideella föreningar är rika och mäktiga, t.ex. arbetsgivarföreningar, fackföreningar och branschsammanslutningar. Det finns föreningar för praktiskt taget alla olika intressen och inriktningar. Nästan alla svenskar är medlemmar i åtminstone någon sådan förening. För ideella föreningar finns det, mirabile dictu, inga som helst rättsregler, till skillnad från vad fallet är beträffande alla de andra typer av associationer som jag räknade upp. Fackföreningarna åtnjuter en central ställning inom arbetsrätten. Lagen om medbestämmande i arbetslivet är det kanske främsta exemplet härpå, men även lagen om anställningsskydd och studieledighetslagen förtjänar att omnämnas i sammanhanget. Det är betecknande nog fackföreningen men inte den enskilde som tillerkänns en stor del av rättigheterna i de angivna lagarna. Fackföreningens privilegier visar sig också däri att ett kollektivavtal kan sätta de arbetsrättsliga lagarna ur spel. Kollektivavtalet tar nämligen över lagen i vissa hänseenden, något som kan te sig överraskande från den eljest självklara synpunkten att lagen bör behandla alla lika. Genom kollektivavtal kan arbetsgivaren slutligen förbinda sig att ej anställa personer som inte tillhör en avtalsslutande arbetstagarorganisation . Fackföreningens maktställning spänner emellertid över vidare områden än själva arbetsrätten. Fackföreningen har sålunda kommit att få offentliga förvaltningsuppgifter. Det kan t.ex. vara fråga om ledamöter i arbetsdomstolen, i olika myndigheter och i offentliga utredningar. Utanför fackföreningarnas maktsfär finns det intresseorganisationer där situationen i vissa hänseenden är densamma, ett påstående som jag närmare utvecklat i min motion K205, som handlar om korporativism och statsskickets grunder. De organ som sålunda tillagts rätt att besluta i offentliga angelägenheter och som även i övrigt med samhällets stöd blivit utrustade med makt och inflytande saknar, som jag framhållit, emellertid själva offentliga regler för sin verksamhet. Fru talman! Är det inte underligt att bara denna typ av associationer är undantagen från det normsystem som ansetts böra uppställas för övriga associationer, hur små och obetydliga de än må vara? Borde det inte — jag upprepar frågan — vara fullkomligt självklart att de organ, som tillagts rätt att besluta i offentliga angelägenheter och även eljest med samhällets stöd blivit utrustade med makt och inflytande, själva skall vara underkastade offentliga regler för sin verksamhet? Hur skall man annars t.ex. veta att fackföreningens beslut är ett korrekt uttryck för medlemmarnas vilja? Den frågan har regeringsrätten för övrigt ställt sig i ett lagstiftningsärende rörande närvarorätten i kommunala nämnder . I vilka avseenden borde det då vara naturligt med grundläggande normer från samhällets sida? Jo, främst i vad gäller relationen mellan den enskilde och fackföreningen beträffande e möjligheten att få ett beslut från föreningens sida överprövat, e rätten att få inträda i föreningen, e rätten att slippa bli ansluten till en förening mot sin vilja. I flera tidigare anföranden har jag närmare granskat rättsläget i de olika hänseenden jag nyss räknade upp. Ämnet återkommer nämligen år efter år i enlighet med det romerska talesättet ”gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo” eller ”droppen urholkar stenen inte genom sin tyngd utan genom att falla ofta”. Det viktigaste är emellertid inte att upprepa alla argumenten till förmån för att motsvarande skyddsregler som finns i annan associationsrätt — främst aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar, där en proposition till ny lag för övrigt ligger på riksdagens bord — bör gälla för den enskilde även inom det centrala rättsfält jag nyss beskrivit. Varför minoriteten just här skall vara utlämnad till majoritetens godtycke är svårt att förstå. Blotta risken för att makten missbrukas är ju rättsgrunden för annan lagstiftning, t.ex. rättighetskatalogen i själva regeringsformen. Motståndarens inställning är på något sätt avslöjande. När den enskildes motpart är så stark som staten, kollektivet och korporationen är, då behövs inga rättsnormer till den enskildes skydd. Jag är bedrövad. Mot denna bakgrund nöjer jag mig denna gång med att citera några rader ur en av juridiska fakulteten vid Stockholms universitet utgiven skrift, Rättssäkerheten i fackföreningar. I skriften hänvisas till några på sin tid mycket uppmärksammade uteslutningsbeslut, vilka enligt skriftens författare Per Magnusson och Dan Sandberg visar — och nu citerar jag — ”hur fullständigt rättslös den enskilde medlemmen blir när denne kommer på kant med förbundsledningen. De skönsmässiga uteslutningsförbehållen i stadgarna gör att praktiskt taget allt beteende från den enskildes sida kan betraktas som uteslutningsgrundande. Då skall man ändå komma ihåg att i de fall som nu redogjorts för, så har det beslutande fackliga organet genom sina egna beslutsmotiveringar visat att det ej fanns grund för uteslutningarna; likväl kan ett beslut om uteslutning fattas.

Att skiljeklausul för övrigt även åberopats för att hindra en person från att frivilligt begära sitt utträde finns det ett färskt exempel på, nämligen Nytt Juridiskt Arkiv 1982 s. 853. Sammanfattningsvis framgår att det rättsliga tillståndet till en del är oefterrättligt från rättssäkerhetssynpunkt. Och omdömet gäller även utanför fackföreningarnas område. I högsta domstolens domar kan man hitta processer om uteslutning av medlem ur tandläkarförening, kennelklubb, båtklubb och mannekängförening. Beslutet om uteslutning kan även i sådant fall drabba den enskilde mer eller mindre hårt. I fallet med uteslutningen ur en båtklubb — för att nämna ett av fallen — gällde konsekvenserna tillgång till hamn och båtuppläggningsplats, anordningar vilka sannolikt tillkommit med stöd från det allmänna. Syftet med de motioner från Martin Olsson och mig som jämte en motion av Gullan Lindblad och Sten Andersson i Malmö ligger till grund för utskottsbetänkandet är i själva verket att brännmärka nuvarande tillstånd. Vi vet nämligen att majoriteten — till vilken denna gång folkpartiet dess värre, helt överraskande och svårbegripligt nog, sällat sig — kommer att avvisa vårt krav på åtgärder från samhällets sida. Men åtminstone hoppas jag att kammarbehandlingen skall kvarlämna ett litet frö av dåligt samvete. I andra sammanhang brukar man ju uppträda till försvar för den svage. Varför undantag skall göras då den starke är staten, kollektivet och korporationer — det blir den kvardröjande frågan. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till den gemensamma reservationen från moderaterna och centern.

Fru talman! Den enskildes rättsliga ställning är en mycket väsentlig fråga i vårt demokratiska samhälle. Den enskildes ställning gentemot samhället och gentemot andra medborgare är därför noga reglerad i syfte att ge trygghet och förutsättningar för den enskilde att kunna hävda sin rätt. Utöver relationerna till samhället och till andra enskilda har den enskildes förhållande till olika organisationer mycket stor betydelse i vårt samhälle. Praktiskt taget alla tillhör vi en eller flera föreningar. De många föreningarna och organisationerna med olika uppgifter och strävanden fullgör både för oss som enskilda och för vårt demokratiska samhälle synnerligen viktiga uppgifter. Ja, vi kan konstatera att vår folkstyrelse inte skulle fungera på önskvärt sätt och med tillräckligt stort engagemang om vi inte hade ett fungerande föreningsliv. Ett fritt och av statsmakterna oberoende organisationsväsende är bl.a. därför genom sin omfattning och sina uppgifter en viktig del av vårt folkstyre. Dessutom måste vi som enskilda eller som grupper tillhöra föreningar för att vi skall kunna tillvarata våra gemensamma intressen. På liknande sätt är det nödvändigt att tillhöra föreningar för att man tillsammans med likasinnade skall kunna delta i ideell eller religiös verksamhet, fritidsverksamhet och mycket annat. Det är viktigt att samhället på olika sätt underlättar och stimulerar föreningslivet. Men det måste även ses som en uppgift för samhället att stärka den enskildes ställning både inom och gentemot en organisation. Vi har från centerns sida tagit upp dessa frågor i motion K207. Motionen har rubriken Den enskildes ställning i förhållande till organisationerna. Ett yrkande som gäller frågan om förstärkt grundlagsskydd för den enskildes ställning till organisationerna samt frågan om korporativa tendenser i det svenska samhället behandlas av konstitutionsutskottet. Det yrkande i vår motion L202 som behandlas i det nu aktuella betänkandet från lagutskottet gäller frågan om utredning om förslag till grundläggande lagstiftning beträffande ideella föreningar. I andra centermotioner tas andra frågor om den enskildes ställning gentemot organisationerna upp, nämligen kravet på lagstiftning mot kollektivanslutning till politiskt parti, frågan om den negativa föreningsrätten samt frågan om skydd för egenföretagare att inte bli utsatta för blockader. Frågan om utredning om grundläggande lagregler för ideella föreningar har behandlats många gånger i riksdagen, och jag avser inte att här repetera de många olika skäl som talar för en sådan utredning. Jag vill endast erinra om att vi från centerns sida anser att många förhållanden under senare år har visat att det skulle vara värdefullt med vissa grundläggande regler om medlems rättigheter, exempelvis rätten att bli medlem i, rätten till utträde ur och rätten att stå utanför en organisation samt rättigheter och skyldigheter vid hot om eller beslut om uteslutning. Särskilt på grund av att föreningar som är organiserade som ideella kan ha en mycket omfattande verksamhet borde även frågor om minoritetskydd, ekonomi, revision, skadeståndsskyldighet, ansvar för uppkomna förbindelser, upplösning av förening och även villkoren för att en ideell förening skall betraktas som en juridisk person övervägas. Trots att ideella föreningar har synnerligen stor betydelse i vårt samhälle och för oss alla som enskilda medlemmar och medborgare och trots föreningarnas omfattande verksamhet, anser utskottsmajoriteten i år, liksom tidigare år, att det saknas skäl för en lagstiftning om ideella föreningar. Det bör observeras att både i centerns motion och i den gemensamma borgerliga reservationen som har fogats till utskottsbetänkandet begärs en utredning av frågan så att vi får behovet och lämpligheten av en lagstiftning belyst. Rädslan för en sådan utredning är förvånande om vi jämför med reglerna för andra typer av organisationer. Riksdagen kommer under våren att behandla regeringens förslag till ny lag om ekonomiska föreningar. Även de ekonomiska föreningarna har synnerligen viktiga uppgifter såväl för medlemmarna som för vårt samhälle. Även dessa föreningar är viktiga inslag i vårt demokratiska samhälle. För dessa föreningar har vi haft en lagstiftning åtminstone sedan 1911. Jag vill nämna något om de regler som nu gäller och som föreslås ingå i den nya lagen om ekonomiska föreningar, dvs. delar som avser medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Lagförslagets tredje kapitel innehåller just sådana regler. I 1 § sägs: ”En ekonomisk förening får inte vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak.” ”En medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen.

Det finns alltså grundläggande regler för medlemmens ställning i en ekonomisk förening. Även om det självfallet är stor skillnad mellan ekonomiska och ideella föreningar, visar lagen om ekonomiska föreningar att man där utan att på något sätt begränsa föreningsfriheten kan ha regler ungefär motsvarande dem vi vill att man skall pröva vad gäller en lag om ideella föreningar. Jag vill fråga socialdemokraternas företrädare vad som är anledningen till att man anser att sådana grundläggande lagregler är obehövliga när det gäller medlemmens ställning i en ideell förening och varför man t.o.m. motsätter sig att denna fråga utreds. Fru talman! Centern har alltid slagit vakt om det omfattande och variationsrika föreningslivet i vårt land. Vi slår även vakt om den enskildes ställning såväl gentemot samhället som gentemot organisationerna. Det är mot denna bakgrund vi vill att man inom ramen för organisationsfriheten skall låta utreda förutsättningarna för en lagstiftning som främst skall ge garantier för den enskildes ställning inom och gentemot sin organisation. Det är därför som vi tillsammans med moderaterna och folkpartiet har fogat en reservation till utskottsbetänkandet, vilken jag härmed yrkar bifall till.

Fru talman! Frågan om lagstiftning rörande ideella föreningar är ett krav som i olika motioner aktualiserats här i riksdagen sedan början av 1970-talet. Under de senaste tio åren har kraven återkommit så gott som varje år. Kraven har varit lagstiftning omedelbart eller utredning av frågan, och kraven i dag är desamma. Formen för dessa krav har hela tiden varit densamma, dvs. motioner från enskilda ledamöter. Under åren 1976—1982, när det var olika borgerliga regeringar här i landet, kom ingen proposition i denna fråga. Men oavsett formen för hur dessa krav framförts är det uppseendeväckande att motionärerna inte förmått att anföra några nya motiv, konkreta åtgärder eller åberopat några särskilda händelser som inträffat i samhällslivet till stöd för kraven. Jag kan inte dra någon annan slutsats av detta än att alla ideella föreningar i vårt vittförgrenade föreningsliv tydligen skött sig mycket bra, vilket för mig inte är förvånande. Föreningarnas omfattande verksamhet är en betydelsefull del av samhällslivet i dess helhet, men man får alltmer intrycket att motionärernas motioner lever ett alltmera isolerat liv här i riksdagen. Om man nu ändå granskar några av de konkreta förslag som framförts i motionerna, stannar man först vid kravet där det sägs att det mest väsentliga i en lagstiftning är att lägga fast regler för en medlems inträde i en förening eller utträde ur föreningen. Menar verkligen motionärerna att just detta skulle vara ett problem för exempelvis religiösa samfund, nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen eller föreningar som stöder vetenskaplig forskning, föreningar för välgörenhet, alla djurskyddsföreningar eller politiska partier? Jag tror inte alls att det är något problem för dessa organisationer. Vad avser motionärerna med ett sådant krav? För min del är jag helt övertygad om att resp. förening inom ramarna för sina stadgar handlägger dessa frågor med både ansvar och omdöme.

Låt oss tänka oss följande händelse. En förenings styrelse kungör i laga ordning att ett visst ärende skall komma upp till behandling på ett möte vid angiven tidpunkt, och dagordningen för mötet fyller alla anspråk på tydlighet och fullständighet. Efter debatt på mötet kommer medlemmarna fram till ett beslut, som är fattat i demokratisk ordning. Beslutet tillkännages därefter till alla medlemmar. Betyder motionärernas krav på denna punkt att en medlem som inte deltagit i mötet inte behöver känna sig bunden utav mötets beslut? I klarhetens intresse vore det bra med ett klart besked från motionärernas sida. Om detta är vad motionärerna avser måste man fråga sig vilken form av demokrati vi är på väg emot. Jag vill göra två korta tillägg. Allan Ekström sade att syftet med dessa motioner som nu återkommer på nytt är att brännmärka de nuvarande förhållandena. Det gäller att slå vakt om den svages förhållande till den starke. Men jag tror att Allan Ekström också bör tänka på att många svaga människor sammansluter sig just i en ideell förening för att genom föreningen kunna hävda sina intressen gentemot den starke. Varför skall då staten blanda sig i föreningens angelägenheter genom lagstiftning? Om vi har intresse för att slå vakt om de svaga människorna bör vi låta dem bilda sina föreningar och därigenom hävda sina intressen. Fru talman! Mina och många andra människors erfarenheter av de ideella föreningarnas arbete är mycket positiva. Vi kan inte finna att det har hänt något i vårt samhälle under senare år som skulle motivera en lagstiftning om de ideella föreningarna. Jag tror inte heller att en eventuell framtida lagstiftning skulle ge en bättre situation i de ideella föreningarna. Kommer vi att få mycket fler kloka styrelseledamöter i alla föreningar om vi får en ramlagstiftning?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

Fru talman! Jag har självfallet en lika positiv inställning till ideella föreningar som Lennart Andersson. Jag tillhör själv flera sådana; det gör vi säkert alla. Men erfarenheten har visat att allt inte är bra beställt. Jag har hänvisat till flera rättsfall från högsta domstolen som alla har det gemensamt att den enskilde varit tvungen att gå till allmän domstol för att få sin rätt. Vår regeringsform innehåller en rättighetskatalog. Det gör FN-stadgan och Europarådskonventionen också. Blotta misstanken om maktövergrepp och rättsmissbruk gör att den rättighetskatalogen är befogad. Fungerar allting gott och väl behövs inte några lagar, men det är vid de tillfällen då det inte gör det som de behövs. Jag upprepar att erfarenheten har visat att allt inte är väl beställt. I det senaste rättsfallet från högsta domstolen, NJA 11982 s. 853, var det ett fackförbund som åberopade en skiljeklausul som högsta domstolen underkände såsom inte förenlig med rättssäkerheten. I vår gemensamma reservation hänvisas också till en rad exempel som visar hur angeläget det är att det finns regler till förmån för den enskilde. Jag hoppas naturligtvis att dessa regler inte skall behöva åberopas av den enskilde. Men de gör säkert nytta genom att bara finnas där.